Fru talman! Tack, socialministern, för svaret! Sverige har en fruktansvärt hög narkotikarelaterad dödlighet. Från politikens sida måste vi vara brutalt uppriktiga och ärliga och säga som det är: Vi har misslyckats. Vi har fört en politik som inte har förmått att ge dem som är i störst behov av vård och insatser den vård och behandling som de behöver. Alldeles för många patienter kommer inte i behandling, får inte det sociala stöd som de behöver och får inte den övriga hälso och sjukvård som de behöver för de problem, följdsjukdomar och annat som de drabbas av på grund av eller under sitt missbruk. Ministern nämnde att det såklart finns en viss, eller rent av en stor, osäkerhet när det gäller siffrorna över hur exakt mycket högre svensk narkotikarelaterad dödlighet är jämfört med andra länders. Så är det. Sverige är duktigt på att föra statistik. Vi kan nog känna oss trygga med att vi har väldigt bra koll på hur många personer i Sverige som dör av narkotikarelaterade orsaker. Andra länder följer kanske inte dessa dödsfall riktigt lika noggrant som Sverige. Men Sverige har, fru talman, en fyra gånger högre rapporterad narkotikarelaterad dödlighet än EU:s genomsnitt. Dödligheten hos oss sticker ut. Det gör att vi måste ompröva och utveckla vår politik. Vi vet bland annat att de som löper störst risk att dö av narkotikarelaterade orsaker är injektionsmissbrukare och de som brukar opioider. Där har läkemedelsassisterad behandling väldigt god effekt. Utan behandling lyckas bara en av tio opioidberoende avsluta sitt missbruk. Om de inte gör det leder detta till misär, sjukdom, kriminalitet och i många fall död. Dödligheten för opioidberoende personer är 7 procent per år om de inte får behandling. Det är därför oerhört angeläget att dessa personer kommer i vård och behandling. Socialministern säger att vi visst har bra koll på hur många personer som är i behandling. Nej, skulle jag säga. Det finns en uppskattning från Socialstyrelsen om 4 000 personer, men det är just en skattning. Man försöker till exempel titta i registret för läkemedelsförskrivningar. Man har även gjort enkätundersökningar som dock innehållit stora brister. Jag tycker att ministern måste vara försiktig med att säga att si och så många personer är under behandling eftersom vi inte vet det. Fru talman! Det är på sätt och vis talande att vi har stenkoll på hur många patienter som dör av narkotikarelaterade orsaker, men vi vet inte hur många som befinner sig i ett beroende och hur många som är injektionsmissbrukare eller brukar opioider och är i behov av LARO. Vi vet det sista, det vill säga hur många som dör av sitt missbruk, men vi vet inte hur målgruppen för vård och behandling ser ut. Vi vet inte hur stor täckningsgrad vi har inom vård och behandling. Detta är grunden till min interpellation. Vi måste ha koll på läget om vi ska kunna utveckla politiken, om hälso och sjukvården ska kunna utveckla sina insatser och om vi ska kunna säkerställa en bättre efterlevnad av de uppdaterade och, som jag tycker, bra nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen. Det har vi dock inte. Vi vet egentligen bara hur många som dör. Detta är djupt otillfredsställande. Jag tycker att socialministern borde ta itu med problemet.

Fru talman! När vi debatterar narkotikafrågor är fokuset ofta på tidig upptäckt, hur ungdomars drogvanor ser ut och det förebyggande arbetet. Det är jättebra. Det är naturligtvis där arbetet måste börja för att säkerställa att så få som möjligt halkar in på beroendets bana och fastnar i ett missbruk som riskerar att fördjupas och resultera i väldigt långtgående och allvarliga konsekvenser. Vi måste dock också rikta ett ökat fokus på att säkerställa att de personer som redan har en allvarlig och svår beroendesjukdom verkligen får bra vård och behandling. Det får de inte i tillräckligt stor utsträckning i Sverige i dag, fru talman. Vi har alldeles för många personer som är i behov av till exempel en LARO-behandling och som väntar och väntar men inte får den vård de behöver. Lider man av en allvarlig beroendesjukdom är det oerhört viktigt att sjukvården tar emot den utsträckta handen när man är motiverad. Beskedet att det är en väntetid på i bästa fall ett par månader, på vissa håll i Sverige rent av flera år, är inte det besked som den personen ska få, utan det är oerhört viktigt att sjukvården snabbt säkerställer att personen kommer i vård och behandling. Det finns goda exempel och erfarenheter i Sverige. Till exempel har Region Skåne tagit ett relativt djärvt grepp jämfört med övriga Sverige och infört vårdval för LARO, vilket dramatiskt har förbättrat tillgängligheten till LARO-behandling i Skåne. Detta verkar ge goda effekter och är någonting som vi naturligtvis måste följa oerhört noggrant och lära av. Jag tror också att vi har mycket att lära av Norge. Jag bor själv i norra Bohuslän i en kommun med gräns mot just Norge och följer med stort intresse den politikutveckling som sker på den sidan gränsen. Där jobbar man väldigt hårt med att försöka pressa tillbaka den höga narkotikarelaterade dödlighet som de har där. Sverige och Norge har historiskt varit ganska lika varandra på det här området, men Norge har delvis lagt om sin politik. Man har varit snabbare med att bygga ut skadereducerande åtgärder och tydligare med att säkerställa tillgång till naloxon, LARO och andra harm reduction-åtgärder. Någonting man bland annat har gjort i Norge är att införa en särskild nationell överdosstrategi. Jag tror att det är den typen av åtgärder som socialministern behöver överväga. Jag är naturligtvis fullt medveten om att hälso och sjukvården är regionernas ansvar, men när vi ser så enormt stora regionala skillnader över landet, både i dödlighet men också i tillgång till naloxon, LARO och andra behandlingar och vårdinsatser, måste vi som nationella politiker ta ett större nationellt ansvar, tycker jag. Det mest elementära, tycker jag, är att säkerställa att vi i alla fall har koll på läget. Det har vi inte. Vi vet inte hur många patienter som behöver LARO-behandling. Men när Sverige har uppskattningsvis 4 000 patienter i LARO och Norge har 8 000 - med 5 miljoner färre invånare - säger det mig att Sverige sannolikt har ett väldigt stort antal patienter som är i behov av vård och behandling men inte får det. Detta kostar människoliv. Det är därför jag tycker att det är så viktigt att socialministern säkerställer att vi får aktuell och bra statistik om hur många personer som har ett problematiskt narkotikabruk, hur många som injicerar och hur många som är i behov av LARO. Detta har EU:s narkotikabyrå som rekommenderade indikatorer, och man följer upp dem årligen. Då är det rimligt om Sverige, som på andra områden är bäst i klassen på statistik, säkerställer att vi har de här uppgifterna i Sverige.

Fru talman! Det är sannerligen på det viset att vi i Sverige har gjort en resa vad gäller inte minst attityder och inställning till den här patientgruppen. Tidigare såg vi dem som sagt inte ens som patienter, som socialministern var inne på. Tack och lov har det hänt någonting sedan Nils Bejerots dagar, om jag får uttrycka mig på det viset. I dag har vi trots allt en ambition att ge de här patienterna den vård som de har rätt till. Vi har, som jag sa, nu äntligen bra, aktuella och uppdaterade nationella riktlinjer som ligger i linje med forskningen i Sverige och internationellt och som har gott stöd i evidens och beprövad erfarenhet. Vi vet att LARO-behandling är oerhört effektivt, räddar liv, sparar pengar för samhället och skapar en helt annan livskvalitet för patienterna. Vi vet att naloxon, som socialministern var inne på, räddar liv. Då tror jag att vi behöver ett ökat nationellt ansvarstagande för att säkerställa att man får tillgång till detta, oavsett om man bor i Västernorrland, i Kalmar, där socialministern har sitt hjärta, eller i Bohuslän, där jag bor. Det är min bestämda uppfattning att socialministern behöver säkerställa att vi har fakta på bordet för att kunna ta ytterligare steg framåt. Det gäller inte minst efterlevnaden av de nationella riktlinjerna. Tillgången ser helt olika ut över landet. Jag tycker inte att det är acceptabelt. Då är ett första steg att vi samlar ihop den statistik som krävs för att vi ska kunna följa hur många patienter som är i behandling och hur många patienter som är i behov av behandling för att utifrån det kunna ställa krav på regionerna och göra insatser nationellt. Jag tycker att socialministern kan damma av Miltons utredning, fundera på om man kan förstärka vårdgarantin, titta på möjligheten att utreda mer mobila lågtröskelmottagningar, som Folkhälsomyndigheten föreslår, och inte minst adressera datafrågan. Vi behöver statistik, och vi behöver veta hur det förhåller sig. Det är till exempel inte rimligt att Svensk förening för beroendemedicin låtit sina medlemmar inventera vad det finns för vårdinsatser.